Fru talman! Maud Björnemalm undrade om vi hade läst betänkandet och regeringens skrivelse om flyktingpolitiken. Visst har jag läst detta. Däremot blir jag litet fundersam och undrar om Maud Björnemalm över huvud taget har läst vänsterpartiets partimotion från den allmänna motionstiden i januari 1991. Maud Björnemalm säger att det inte finns något helhetsperspektiv på flyktingpolitiken i debatten. Vi lade verkligen ned mycket arbete med vår motion för att få ett helhetsperspektiv på flyktingpolitiken. Jag blir mycket förvånad när Maud Björnemalm, att ett sådant perspektiv inte förekommer i debatten. Jag rekommenderar ett ytterligare studium av vänsterpartiets partimotion från januari 1991. Maud Björnemalm nämnde inte ett ord i sitt anförande om asylrätten. Anser socialdemokraterna och Maud Björnemalm att det föreligger sådana skäl att man måste inskränka rätten för människor att söka asyl i Sverige? Finns det inga samlade svenska resurser till en generös human flyktingpolitik? Det vore intressant att få ett svar på denna fråga. Jag tog också upp kommunplatserna. Det förekommer att människor som har fått uppehållstillstånd ändå blir kvar på förläggningarna. Jag förstår inte vad det beror på. Kommunerna avtalar med invandrarverket om kommunplatser för flyktingar. Ändå fick man 9 000 Kommunförbundet har många gånger påpekat detta. Invandrarverkets generaldirektör påpekar det också så sent som i april. Det vore intressant att få veta vad det beror på att man inte får ut människor som redan har fått uppehållstillstånd från förläggningarna till kommunerna så att de kan börja ett liv här i Sverige.

Fru talman! Det är väl bäst att jag börjar med Gullan Lindblad, så att jag hinner med och inte glömmer bort det. När det gäller brotten har faktiskt våldskommissionen för en kort tid sidan kommit med sitt betänkande. Jag utgår ifrån att det skall behandlas i vanlig ordning, dvs. det skall ut på remiss. Därefter skall resultatet av remissomgången behandlas i regeringskansliet. Så småningom läggs det väl fram ett förslag. När det gäller tvåårsregeln menar jag att man måste skilja på vad tvåårsregeln är till för. Som jag sade i mitt anförande är det hot och våld som förekommer mot de utländska kvinnorna. Skall man helt komma till rätta med de här problemen måste naturligtvis situationen bli bättre i de länder varifrån kvinnorna kommer. Där måste kvinnorna få bättre möjligheter till arbete och inkomst. De får inte bara vara beroende av drömmen om ett bättre liv här i Den 13 december skärptes alltså kraven på vilka som skall få asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Men det finns ju inget hinder för människor att komma hit och få sin sak prövad. Det är naturligvis svårare efter den 13 december att få uppehållstillstånd. Jag är ledsen om Jan-Olof Ragnarsson uppfattade mitt svar som nonchalant. Det var absolut inte min mening att vara nonchalant. De som får stanna är sådana som enligt FN-konventionen är flyktingar och de som har ett starkt behov av skydd. Men det finns också personer som får stanna av humanitära skäl. Jämfört med andra länder har Sverige fortfarande en generös flyktingpolitik. Beträffande förvar av barn vill jag framhålla att utskottet faktiskt skrev i betänkandet att förvar av barn bör få ske bara om det är oundgängligen nödvändigt. Man skall också pröva om det inte räcker med att barnen ställs under uppsikt. När man ser på statistiken över antalet barn i förvar måste man ändå säga att det är högst betydliga variationer. I mars togs 27 barn i förvar, och det är klart att varje barn som tas i förvar är ett barn för mycket. Men innan man dömer ut systemet måste man fråga sig varför barnen har tagits i förvar. Regeringen har såvitt jag kan påminna mig också gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att analysera förvarstagandet av barn och återkomma till regeringen med en förklaring.

Fru talman! Jag är litet konfunderad över uppdelningen på två debatter. För min del har jag litet svårt att skilja på vad jag bör säga nu och vad jag bör återkomma till senare. Om jag blandar ihop det här ber jag om ursäkt. När jag lyssnar på debatten och läser reservationerna -- och det är en livlig debatt och många reservationer -- kan jag ändå konstatera att det är en debatt i så att säga marginalen. Trots att det här är ett ämne som väcker starka känslor, som är föremål för ett ansenligt massmedialt intresse och som krävt så många frågesvars och interpellationssvarstimmar här i kammaren, är det när det kommer till kritan ganska odramatiska betänkanden som socialförsäkringsutskottet presenterar i dag. Jag kan inte heller undvika att skicka en medlidandets tanke till den ledarskribent som i en folkpartitidning i veckan kände sig förvissad om att endast en ny regering efter valet skulle kunna ändra och nyskapa flyktingpolitiken. Han har inte mycket tröst att hämta i reservationerna och debatten här i dag. Jag kan inte påstå att nytänkandet precis firar några triumfer. Inte kan den som hoppas på något nytt, tydligt och klart få mycket stöd för det i debatten i dag. Jag kan inte heller underlåta att göra samma reflexion som Maud Björnemalm gjorde. Vad skall den här ledarskribenten tro på, om han lyssnade på Maria Leissner när hon talade om den ''sossemoderata'' flyktingpolitiken. Med darr på rösten sade hon att hon hade önskat att socialdemokraterna hade sökt en annan samarbetspartner i de här frågorna. Det har väl inte undgått någon att det är just dessa moderater, som vi socialdemokrater misstänkliggörs för att ha samarbetat med i de här frågorna, som folkpartiet hade tänkt sig som samarbetspartner i regeringsställning. Vi diskuterar inte detta för att vi väntar oss en borgerlig regering, men jag trodde att ni gjorde det och att ni funderade i de banorna. Men egentligen fick jag svaret från Gullan Lindblad. I och med att hon gjorde jämförelsen med att vpk bildade regeringsunderlag för oss, talade hon om att det är den rollen som folkpartiet skall ha för en moderat regering. Men jag trodde att ni skulle regera tillsammans, presentera en gemensam regeringspolitik på den här punkten. Jag skulle först vilja titta litet i backspegeln. De två senaste budgetåren har varit år av större anspänning än någonsin i svenskt flyktingmottagande. Vi har klarat att ge 60 000 nya asylsökande tak över huvudet. Det var tillfälliga, provisoriska och inte alla gånger de bästa lösningarna som vi fick ta till. Det gick och det blev ett acceptabelt mottagande. Vi har heller inte någon gång under den här tiden givit upp arbetet på att korta väntetiderna, utan vi har konsekvent förstärkt utredarresurserna. Nu börjar vi alldeles påtagligt att se resultatet av detta. För första gången sedan 1985, när systemet med kommunmottagande startade, har vi tillräckligt många lediga kommunplatser att fördela på dem som får uppehållstillstånd. Vi behöver inte ha tusentals människor sitta långliga tider och vänta på förläggningar, medan vi tjatar och pressar oss till nya kommunplatser i kommunerna. Jag har svårt att hänga med när Jan-Olof Ragnarsson diskuterar detta. Det uppnådda läget beror glädjande nog på att kommunerna nu har ställt upp med fler platser, inte på att det är färre som skall ut till kommunplatser. Vid den senaste kvartalsrapporten från invandrarverket kan jag konstatera att när det totala kommunala flyktingmottagandet för kalenderåret 1990 summerats visar det sig att mottagandet på årsbasis fortsätter att öka. Totalt togs 22 200 flyktingar och jämställda emot, varav 13 900 från förläggningar. Denna nivå ligger 5 % över 1989 års totala mottagande. Snabbare beslut, snabbare ut i kommun, snabbare genomströmning i asylsystemet, kortare tid på förläggning, allt detta leder egentligen bara till en sak, nämligen att vi kan se fram emot att behöva färre förläggningsplatser. Invandrarverket kan nu åtminstone börja planera för en nedläggning av de tillfälliga och provisoriska lösningarna. Redan har man kunnat se till att de mest provisoriska, jag vill påstå de sämsta lösningarna, dvs. de olika båtarna, har försvunnit. Men det här betyder inte att vi nu kan ropa hej och tro att vi har kommit över ån. Det finns fortfarande 26 000 människor på förläggningarna. Väntetiden närmar sig visserligen ett snitt på ett år för dem som överklagar. För dem som får bifall i första instans går det mycket fortare. Det kan gå på några veckor. Men för dem som överklagar närmar vi oss nu ett snitt för väntetiden på ett år. Det angavs en gång i tiden, då väntetiden var 2--3 år, som en acceptabel tid. Men vi är inte nöjda med det. Vi har föresatt oss att komma ned i de sex månader vi har satt upp som mål.

Det är någonting som vi alla i den här kammaren, i alla partier, har önskat under många år. Detta har vi, som jag sade, klarat genom att envist satsa på att få ned väntetiderna, men också genom att fast och konsekvent slå vakt om asylrätten för dem som har de starkaste skyddsbehoven. Är det fortfarande en generös flyktingpolitik? Detta är uppenbarligen ett av de bästa exemplen på det gamla goda talesättet att allting är relativt.

De stora enskilda organisationerna och humanitärorganisationerna har aldrig varit nöjda med någon regerings flyktingpolitik. Det har alltid, Maria Leissner, varit en sälta i debatten. Jag tycker att de skall ha den inställningen. Det är inget nytt att de vill pressa oss alla här framför sig. Så kommer det alltid att vara. Men jag skall gärna tillstå att den lagparagraf som vi bygger praxis på är stramare. Det vet ni, för ni har själva varit med och beslutat om den lag där paragrafen finns. Den lagen blev nödvändig just för att vi skulle försvara asylrätten. Låt mig än en gång påpeka -- jag vet inte hur månger jag får säga detta, för debatten drivs som om det bara handlade om konventionsflyktingar i dag -- att det inte bara är konventionsflyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige i dag. I själva verket är majoriteten av dem som får bifall sådana som tidigare hade fallit under de två paragraferna om de facto-flyktingar och krigsvägrare, men som har bedömts ha så starka skyddsbehov att de får uppehållstillstånd eller också handlar det om humanitära skäl. Detta gäller alltså majoriteten av bifallen i dag. Konventionsflyktingarna är fortfarande i minoritet. Men det är klart att det med fler ärenden med nödvändighet också kommer fler avslag. Det är avslagen som syns. Det är de som är svåra för alla inblandade, som engagerar och mobiliserar opinioner, som det ställs frågor om här i kammaren, som beskrivs i lokalpressen och som Jan-Olof Ragnarsson och andra får brev om. Men det blir också ett och annat bifall, kära kammarledamöter. Som jag har haft anledning att påpeka i en debattartikel i dag blir det i själva verket, utslaget på en arbetsvecka, ett bifall var sjunde minut, nästan 6 000 hittills under det här året. I april hade vi vad man skulle kunna kalla all time high i fråga om bifall, då 1 723 människor fick uppehållstillstånd i Sverige. Men allting är relativt. Man kan också försöka bedöma detta utifrån en annan utgångspunkt och göra en internationell jämförelse. Bifallsprocent, väntetider, mottagande, förläggningsverksamhet och invandringspolitik, dvs. stödet till start i det nya landet, står sig utomordentligt gott i jämförelse med andra länder. Det gör även vårt mottagande av flyktingbarn. Vide har redan nämnts i debatten. Regeringen gav socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och belysa flyktingbarnens situation ur olika aspekter. Vi har fått en utförlig rapport i tio delar plus en sammanfattning. Den sammanfattande slutsatsen är att mottagandet är i stort sett bra. Men det finns en hel som kan göras bättre. Det skall vi ta fasta på. Självklart finns det fortfarande brister, Rune Backlund. Sådana finns alltid. Det finns alltid saker som kan göras bättre. Om så inte vore förhållandet, skulle vi inte behöva jobba i detta hus. Vi skall nu ta fasta på detta. Inte minst är det väldigt bra att få en samlad bild. Jag tror att det har funnits mycken samlad kunskap om delvis nya och svåra problem som har mött oss, inte minst det under 1980-talet för hela Europa nya och svåra problemet med de ensamma flyktingbarnen. Det har funnits mycken kunskap runt om i landet hos lärare och sjukvårdspersonal och andra som har engagerat sig i detta. Det är bra om vi kan samla denna kunskap. När jag ändå nämner barnen, vill jag även ta upp frågan om förvar av barn. Den stora kritiken tidigare har riktats mot att det inte har funnits någon statistik. Nu har vi emellertid fått en statistik, vilket är utmärkt. Den är fortfarande litet bräcklig, och man man måste skrapa ganska mycket på den för att vi skall kunna följa utvecklingen kontinuerligt och få jämförelsetal. Detta jobbar vi med tillsammans med rikspolisstyrelsen. Denna statistik för några jämförelsemånader tillbaka i tiden visade att antalet barn som hade tagits i förvar var stort. Det är självklart. Någon sade att KU har uttryckt oro för detta. Men vem är inte orolig och fundersam inför detta? Jag har förelagt riksdagen ett förslag till lag, och riksdagen har antagit denna lag, där möjligheten att ta barn i förvar ytterligare begränsas. Vi tror dock inte att den kan avskaffas helt. Men vi skall begränsa den så mycket som möjligt. Ändå ökar alltså antalet i förvartagna barn enligt denna statistik. Då måste jag naturligtvis fråga mig vad som händer. Vad sysslar polisen egentligen med? Jag bad rikspolisstyrelsen om en förklaring. Dess förklaring var att antalet utvisningar var högre och att det var ett osedvanligt stort inslag av barnfamiljer i utvisningsärendena. Man pekade också på att mellan 80 och 90 % av utvisningarna hade verkställts utan förvar av barn. Detta slår jag mig inte till ro med. Vi skall därför förfina statistiken. Vi skall göra det möjligt att bättre följa upp detta. Om det visar sig att man använder förvarsinstrumentet på ett sätt som vi inte hade avsett i lagstiftningen, måste vi se till att så inte sker. Fru talman! Detta var backspegeln och den dagsaktuella situationen. Men på sikt då? Hur skall det se ut i framtiden? Också det måste man ge sig tid att fundera på. Vi som arbetar politiskt vet att det inte finns mycket som en gång för alla är givet. För att klara det dagliga vattentrampandet måste man ibland få näsan över vattenytan så pass mycket att man kan se bort mot horisonten. Denna diskussion har vi nu fått en bra underlag för. Riksdagen har fått en proposition på sitt bord. Jag hoppas att den skall initiera debatten och att alla partier tar tag i denna fråga i sitt motionsskrivande. Det kommer att bli gott om tid till debatt, eftersom ärendet inte skall behandlas förrän i höst och det dessutom är mycket principiellt. Vi får ytterligare tid till debatt, när vi så småningom skall börja snickra på paragrafer och tillämpning. En sak är jag i alla fall övertygad om kommer att bestå -- och kanske bli ännu nödvändigare i framtiden.

Vilka problem måste vi först och främst möta med en aktiv flyktingpolitik på den internationella arenan? Jag tillät mig i den första debatten notera att alla talare med flyktingpolitik menade svenskt flyktingmottagande. Men vi måste komma ihåg att flyktingpolitik är så mycket mer. Återigen: Vid sidan av flyktingpolitiken; hur förhåller vi oss till den övriga migrationen? Hur skall vi inom ramen för den reglerade invandringen även klara av att underlätta frivillig rörlighet över gränserna, tillfällig eller permanent? Det är någonting som vi bejakar och välkomnar och som vi kommer att få se framöver alltmer i internationaliseringens spår. Även om vi bejakar ett generöst flyktingmottagande, och även om vi kan vara överens om att invandringen har varit både positiv och nödvändig för Sverige, kan ingen människa mena att förhållandena är bra så länge människor tvingas hit för att rädda liv och lem. Det måste finnas en önskan hos oss alla att skapa en värld, där människor som kommer hit och bosätter sig i Sverige kan göra detta av egen fri vilja. Jag tycker att vi skall kunna diskutera inslag i vår invandringspolitik som bygger på denna tanke. I den nya propositionen presenterar vi tänkbara principer för en sådan aktiv och sammanhållen flykting och immigrationspolitik. Propositionen utgår från att vi skall kunna föra en politik, som underlättar det frivilliga flyttandet, ger skydd åt dem som tvingas till flykt men även långsiktigt bidrar till att orsakerna bakom flyktingtragedierna undanröjs. Många av de områden som vi tar upp har redan invandringspolitisk och mer praktisk bakgrund, t.ex. frågan om utlänningsnämnden, frivilligorganisationernas roll, flyktingmottagandet och medborgarskapsfrågorna i vilka har berörts tidigare i dag. Det som har mest bärighet på vad vi diskuterar i dag är ändå hur vi skall förhålla oss till flykting och invandringspolitiken.

Jag konstaterade inledningvis -- jag kanske t.o.m. raljerade litet grand omkring detta -- att det är en stor enighet och att det inte finns så väldigt mycket spännande nytänkande i reservationerna. Men jag vill ändå allvarligt understryka att enigheten i stora drag i dessa frågor är en styrka. Vi debatterar ofta högljutt enskildheterna. Vi kan också ha en diskussion om vad som är en generös flyktingpolitik och vad som krävs av en sådan. Men ingen i denna kammare ifrågasätter begreppet generös flyktingpolitik. Vi kan diskutera vad som krävs för att vi skall kunna ha en bra invandringspolitik. Men ingen i denna kammare i frågasätter egentligen att den reglerade invandringen skall följas upp av åtgärder till stöd för att invandrarna skall kunna integreras i det svenska samhället. Den grundläggande sammanhållningen i parlamentet har varit viktig för att kämpa de krafter ute i samhället som bara vilar på okunnighet, intolerans och t.o.m. rasism. Vi borde inte hålla oss för goda utan också inse faran i att här i kammaren hålla på att anklaga varandra för att skapa främlingsfientlighet eller att sanktionera främlingsfientlighet, såsom Maria Leissner uttryckte det senast. I värsta fall skapar vi myten att främlingsfientlighet är sanktionerad. Eller också står vi här och grälar med varandra om vems fel det är, så blir fältet fritt för dem som vill agera vid sidan av. Vi vet att det finns många som tänker agera på fältet vid sidan av, även om vi alla är övertygade om att de kommer att vara ganska få även efter höstens val. Jag vill avsluta mitt inlägg med att uttrycka en förhoppning om -- vi må debattera och diskutera hur frejdligt som helst och byta åsikter här i kammaren -- att vi när vi går ut i valrörelsen skall vara eniga och tillsammans bita huvudet av skammen.

Fru talman! Invandrarministern gjorde några kommentarer kring barnens situation vid flyktingmottagandet med adress till mig. Vi i centerpartiet har tagit upp just flyktingbarnens situation. Om man ser på utvecklingen har det under de senaste två--tre åren varit en väldigt kraftig anspänning i mottagningssystemet, och de vuxnas problem tenderar hela tiden att ta överhanden. Flera av oss som deltar i denna debatt har haft anledning att besöka förläggningar och slussar. Vi kunde då konstatera att den tid och det engagemang som har funnits över till att ägna sig åt barnen kanske inte har varit tillräckligt. Det är positivt att man nu har gjort en värdering. Skälet till att det är angeläget att ta itu med bristerna är att nu när situationen blir något lugnare, är det viktigt att man passar på att utbilda personalen -- såväl invandrarverkets personal som landstingens och kommunernas -- så att den kan ta sig an de brister som har upptäckts. Då är man bättre förberedd att kunna åstadkomma ett bättre mottagande för barnen, om läget skulle förändras. Det är beklagligt att en del av detta tappades bort i mottagarorganisationen när läget var som värst. Det var visserligen förklarligt, men det var inte försvarligt. Det förvånar också mig att siffrorna är så höga när det gäller förvarstagande av barn. Invandrarministern sade att hon har bett rikspolisstyrelsen att undersöka varför det förhåller sig på det här sättet och om statistiken går att förfina. Jag undrar: Hade detta inte kunnat lösas på ett annat sätt? Har vi inte hamnat i en situation där polisen av slentrian fattar beslut om förvarstagande? Kan vi inte pröva att slopa förvarstagandereglerna när det gäller barn och se vad det får för konsekvenser? Vi föreslår i vår reservation att denna möjlighet skall tas bort. Jag är inte så övertygad om att förändringarna skulle bli särskilt dramatiska. Det har gått slentrian i att ta till förvarstaganderegler, även när det kanske inte behövs. Sedan gled invandrarministern över till att något kommentera sin egen proposition. Vi har anledning att diskutera den vid ett antal tillfällen framöver. På vissa punkter har jag svårt att utläsa ur propositionen hur man tänker sig att invandrar och flyktingpolitiken skall fungera. Propositionen är väldigt allmänt hållen, och ibland är det svårt att bedöma hur vissa nya regler är tänkta att förhålla sig till de regler som nu gäller. Det är inte alldeles enkelt att fullt ut kommentera regeringens förslag på dessa punkter, men vi får kanske tillfälle att räta ut frågetecknen under senare debatter.
Fru talman! I mitt inledningsanförande talade jag om flyktingpolitiken i stort i världen och hur den kan indelas. 13 december-beslutet hade verkligen en avgörande inverkan, fast det inte märktes under första månaden efteråt. Nu är det under 40 % som får stanna och innan var det över 80 %. Det innebär en dryg halvering, så skillnaden mot tidigare är stor. Vi anser att det är dags för en förändring. Vi kan naturligtvis inte förutsäga hur många procent som skall få stanna, eftersom det beror på skyddsbehovet och om det rör sig om konventionsflyktingar eller de facto-flyktingar. Men man skulle mycket väl kunna vara nöjd med Genèvekonventionen om bara bedömningen vore generös. Det är oerhört svårt att göra skillnad mellan de facto-flyktingar och konventionsflyktingar. Men bedömningen är i dag inte generös. Vi förutspådde under debatterna att antalet förvarstagande av barn skulle öka när de nya lagparagraferna började tillämpas, så vi är inte förvånade. Det är en sak som jag undrar över när det gäller svenskt medborgarskap. Det talas om att det skall utredas om man skall kunna ta tillbaka ett svenskt medborgarskap från människor som redan har fått ett sådant. Det är egentligen väldigt allvarligt. Man kan vara restriktiv när man beviljar ett svenskt medborgarskap, men människor får ju aldrig känna någon trygghet, om de inte kan lita på att de har fått ett svenskt medborgarskap för alltid. Man kan inte vara tillräckligt noga i valet av sina föräldrar, brukar det sägas. Därför skall man inte välja sådana föräldrar som löper risk att bli flyktingar. Inte ens i Sverige gäller barnkonventionen fullt ut för flyktingbarn. Det är viktigt att vi betonar just barnkonventionen när det gäller flyktingbarnens situation i fråga om sjuk och hälsovård, förvarstagande osv. Vi i miljöpartiet ser inget skäl att öka arbetskraftsinvandringen när det finns så många flyktingar här både med högre utbildning och med goda kunskaper. När de har fått lära sig det svenska språket kan de få arbete. Flyktingar skall inte få stanna på grund av att vi behöver arbetskraft, men de som får stanna måste ju beredas arbete.
Fru talman! Jag vill instämma i det som Gullan Lindblad sade. Det där med ny regering kan vi lämna därhän. Min fråga till Maria Leissner löd: Är det skumt eller inte att samarbeta med centern och moderaterna i vissa frågor när det gäller flykting och invandrarpolitiken? Maria Leissner försöker att föresäva att det har varit otillständigt av socialdemokraterna att samarbeta med dessa partier i stället för med folkpartiet. I så fall kan man fråga sig hur ni skall kunna regera tillsammans, för ni hävdar ju att ni skall kunna göra det. Maria Leissner lämnade ett besked till frivilligorganisationerna, ett besked som är som en sälta i debatten. Hon sade att reglerna kan åtminstone inte bli mindre generösa än vad de är i dag, och det var ju en tröst för tigerhjärtan. Pohanka tog upp frågan om förvarstagande av barn. Rune Backlund har rätt när han säger att man borde ha frågat sig om det hade gått att lösa på annat sätt. Rikspolisstyrelsen redovisar dessutom att man till 80--90 % har löst det på annat sätt, dvs. genom att inte ta barnen i förvar. Vad som framhålls i den av riksdagen antagna lagen var också att man skall försöka att lösa det i första hand på annat sätt. Men om man nu har intrycket att så inte sker, utan att dessa frågor handläggs mer slentrianmässigt, finns det all anledning att ta reda på om det är detta som ligger bakom. Inte heller jag vill dra för stora växlar på nedgången från februari till mars, från 74 till 27 fall -- det är ännu så länge ett tillfälligt och bräckligt underlag -- men det kan ändå vara så att en del av rikspolisstyrelsens förklaring håller, att det just då var många utvisningar med barnfamiljer inblandade. Men jag lovar: Vi skall fortsätta att följa utvecklingen på den punkten. Gäller ettårsregeln? frågar Gullan Lindblad. Med det menar hon väl den regel som säger att barnfamiljer skall ha besked av invandrarverket inom ett år och att de annars i princip får stanna. I dag ligger invandrarverket långt under ett år i genomsnittlig beslutstid. Detta har också varit ett sätt att prioritera barnfamiljerna. Rune Backlund påpekar mycket riktigt att de vuxnas problem kan komma att ta överhanden. Det förhållandet att barnfamiljerna skall prioriteras när det gäller väntetider har medfört att jag när jag kommit ut på flyktingförläggningarna mött många som är bekymrade och förtvivlade, framför allt ensamstående män. De har förstått att de har fått längre väntetider därför att vi har prioriterat barnfamiljerna, men det har de också uttryckt förståelse för. Vad gäller decemberbeslutet skall jag mycket riktigt lämna ett interpellationssvar i eftermiddag. Men jag har också i tisdags besvarat en fråga från Hans Göran Franck om detta. Jag tyckte också att jag lämnade ett svar när jag i mitt inledningsanförande beskrev hur det ligger till. Jag sade att vi faktiskt ännu inte kan ropa hej, eftersom vi fortfarande har 26 000 människor i förläggningarna och fortfarande ungefär ett års väntetid för dem som får vänta längst. Vi vet mot bakgrund av erfarenheterna från 1989 inte om den nedgång som vi har haft bara är säsongsmässig. Det kom 23 000 personer under det sista halvåret 1989. Det är alltid en säsongmässig uppgång under hösten. Det är många som har talat om hur vi i dag behandlar de facto-flyktingar och om hur vi skall behandla dem i framtiden. Jag noterar med stort intresse att inte minst Ragnhild Pohanka mycket noggrant har läst den del av Göran Melanders rapport som handlar om dokumentlösheten. Han säger där faktiskt att den praxis som regeringen införde hade viss effekt. Men den andra delen av Göran Melanders undersökning förbigås här med stor tystnad. I den framhålls att decemberbeslutet egentligen inte har haft någon större effekt, utan att det finns andra förklaringar till att antalet utvisningar har ökat. Jag tycker själv att det är en litet konstig slutsats, och jag håller inte till alla delar med honom, men jag kan ändå se att mycket av det skyddsbehov som de gamla reglerna om de factoflyktingar och krigsvägrare tillgodosåg nu har täckts in i bedömningen av vad som är särskilt starka skyddsbehov.
Fru talman! Maj-Lis Lööw frågar om det är skumt att samarbeta i flyktingpolitiken. Det är det naturligtvis inte. Det kallas ju parlamentarism när man samarbetar för att få politisk majoritet. Det enda som kan vara skumt -- om man nu vill använda det uttrycket -- är i så fall den politik som man bestämmer sig för att driva, och det är den debatten som jag tycker är väsentlig. Maj-Lis Lööw är när det gäller barn konfunderad och upprörd. Hon säger: Jag sade ju att lagen skulle minska möjligheterna att ta barn i förvar, och sedan blir hon förtvivlad när så inte blir fallet. Det är bara att konstatera att invandrarministern uppenbarligen hade fel när vi förde den ganska upprörda debatten för några år sedan. Den nya lagparagrafen gav inte mindre utan kanske större möjligheter att ta barn i förvar. Vi hade möjlighet att under ett års tid gå igenom lagformuleringar och att lyssna på jurister, men regeringen ville inte utnyttja vilandeförklaringen på det sätt som den var avsedd. Då är det bara att konstatera att vi som var kritiker uppenbarligen har fått rätt. Jag är glad över att Maj-Lis Lööw har denna ganska ödmjuka attityd och säger att hon är upprörd över siffrorna. Det är kanske ändå en början till en väg ut ur denna situation. Det är inte acceptabelt att man regelmässigt låser in ungefär 300 barn per halvår, vilket det blir även med de senaste siffrorna, från första kvartalet 1991. De här barnen har faktiskt inte gjort något ont utan har ganska ofta redan blivit utsatta för mera ont än ett barn skall bli utsatt för. Vi skall inte öka på den bördan. Jag ser fram emot att regeringen även i den här frågan så småningom kommer tillbaka till riksdagen och plockar upp en eller annan detalj från oppositionspartierna -- det har ju hänt -- och säger att vi i regeringen är beredda att ändra oss. Apropå det nytänkande som Maj-Lis Lööw efterfrågade händer det ju sådana saker ibland, bl.a. höjningen av flyktingkvoten, medlemskapet i ION och införandet av möjligheter att få lån i stället för bidrag. Detsamma gäller många andra krav som vi fört fram från folkpartiet liberalernas sida. Det vore utomordentligt tillfredsställande om vi nu inom kort skulle kunna få ytterligare ett förslag från regeringen som stämmer överens med våra synpunkter, nämligen om ett totalt förbud mot att ta barn i förvar. Jag tror att Maj-Lis Lööw noterar att opinionen på den punkten växer. Jag efterlyser fortfarande den socialdemokratiska visionen för en framtida flyktingpolitik, inte minst i Europa. Den vision som vi hittills sett prov på är inriktad på att snäva in och begränsa antalet människor som får lov att komma hit och så småningom stanna. Men hela tiden är det fråga om hur vi skall skydda de facto-flyktingarna. Jag vill därför gärna hör Maj-Lis Lööw säga att hon kommer att verka för ett skydd även i Europa av de facto-flyktingar, kanske också i Sverige.
Fru talman! Nej, statsrådet Lööw, jag lovar att jag skall göra allt vad jag kan i kommande valrörelse för att försöka lyfta bort taburetten. Men jag är förvånad över att socialdemokraterna gör så stor affär av ett eventuellt regeringsskifte och är så inställda på att de kommer att förlora att de låter detta bli en stor del av en flyktingpolitisk debatt. Jag trodde att det var sakfrågorna som var viktigast. Jag måste också säga att jag skulle vara mycket förvånad om någon skulle ha påstått -- det har i så fall gått mina öron förbi -- att det på något sätt skulle vara skumt att samarbeta med moderaterna. Det skulle förvåna mig mycket, eftersom vi ändå är riksdagens näst största parti. Det borde vara en heder att få samarbeta med det partiet. Vidare konstaterar jag att funderingar över många andra spörsmål har lett till att jag fortfarande inte fått svar på mina frågor om en översyn av lagstiftningen mot att personer får uppehållstillstånd på falska premisser. Är regeringen beredd att komma med något förslag eller i varje fall göra en översyn i den frågan? Jag vill också ha ett svar på frågan om utvisning på grund av brott, där vi tillsammans med centerpartiet har en motion och en reservation. Till sist vill jag också säga att jag inte heller har fått höra utryck för någon ny syn på arbetskraftsinvandring. Statsrådet efterlyste nytänkande, och vi kan väl säga att det åtminstone på moderat håll är ett visst nytänkande. Vi vill göra det möjligt för människor att komma in i vårt land på andra premisser än som asylsökande. Men när vi kommer med nya tankar blir det njet.

Fru talman! Vi har inte en from önskan i frågan om förvaret av barn, utan vi anser att det skall upphöra och att problemen skall lösas på annat sätt. Även förvar av vuxna, som inte är misstänkta för allvarliga brott, ställer vi i miljöpartiet oss mycket tveksamma till. Så behandlas ju inte andra människor i vårt land. Människor i Sverige -- och det är man när man är på en flyktingförläggning -- har enligt grundlagen ett ganska bra skydd, och det skall man inte åsidosätta. Invandrarministern frågade om jag inte hade tagit del av Melanders övriga lunta. Jo, det har jag gjort. Jag har fyra tjocka luntor: SIVs, FARRs, Umeås flyktingsförläggnings och docent Melanders. Jag kan väl inte kommentera alla sidorna där, men jag är också tveksam till den slutsats som Melander har dragit, att beslutet den 14 december inte skulle ha påverkat att antalet tillstånd har minskat. Jag vill fortfarande komma med mina frågor. Eller skall jag vänta till eftermiddag i samband med interpellationsdebatten? När upphävs 14 december-beslutet? Och när upphör Sverige att ta barn i förvar?

Fru talman! Jag ber om ursäkt, men jag har litet svårt att reda ut vad det är som Gullan Lindblad vill ha omprövat, HD-domen och allt vad det är. Jag vill säga att om rikdagen en gång har beställt en utredning om striktare regler för utvisning på grund av brott, skall den beställningen naturligtvis effektueras, men det ligger på justitieministern att göra det. Jag kan inte så här ge något besked om dagsläget. I den nya flyktinglagstiftningen från 1989 har vi gjort en skärpning när det gäller uppehållstillstånd på falska premisser. Men jag lovar att titta vidare på det här och även titta på vad utskottet har skrivit i sitt betänkande, kanske också på vad Gullan Lindblad har skrivit i sin reservation. Fru talman! I övrigt vill jag bara tacka för en bra debatt. Vi har här i kammaren återigen frejdigt brutit åsikterna mot varandra, men jag vill understryka att grundprinciperna för hur vi skall förhålla oss till invandringen och flyktingströmmarna är vi i stort sett överens om. Mycket kan göras bättre, och det skall vi fortsätta att verka för. Något som vi aldrig kan acceptera är inskränktheten, intoleransen och rasismen. Jag är glad för de försäkringar som jag har fått här i kammaren om att sådana företeelser skall vi gemensamt gå ut och bekämpa i valrörelsen.

Fru talman! Jag förstod att det var undertecknad som Hans Göran Franck avsåg med första delen av sitt inlägg. Han talade om skam för partier. Jag skäms inte ett dugg för att i riksdagens talarstol torgföra en åsikt som en stor del av svenska folket ställer sig bakom. Jag skulle skämts mycket mer om jag inte vågade göra detsamma. Det talades om flyktingfientlighet. Kan det vara fientlighet mot flyktingar att man som jag och många andra vill lägga lika mycket pengar som vi i dag totalt lägger på flyktinghjälpen i första hand på de människor som befinner sig i de tyvärr alltför många flyktingläger som finns i världen? Jag har mycket svårt, fru talman, att inse och förstå att det kan kallas för flyktingfientlighet när man vill hjälpa så många som möjligt. Jag skäms inte ett ögonblick att stå för och föra fram den åsikten. Fru talman! Jag sade i mitt första anförande att den stora majoriteten av de svenska politiska partierna i dag deltar i ett open race när det gäller att vara mest positiv till EG och en anslutning av Sverige till EG. Det är just samma EG där man bedriver en flyktingpolitik som inte på något vis liknar den vi har i Sverige. Jag erkänner att flyktingpolitiken inom EG i vissa fall är för hård. Men slutsumman av mitt resonemang är: Ge gärna lika mycket pengar som vi i dag via skattebetalarna betalar ut, men ge dem till de människor som är i störst och bäst behov av dem. Fru talman! Jag menar att detta är en rättvis, korrekt, human och kristen flyktingpolitik.

Herr talman! Vi har hela förmiddagen diskuterat flyktingpolitiken, och vi övergår nu till det betänkande som heter Invandring m.m. Jag tillhör dem som tycker att det ligger något positivt i att vi debatterar dessa två betänkanden var för sig. Det har ofta sagts -- och kanske med visst fog -- att vi i riksdagen oftast debatterar asyl och flyktingfrågorna, dvs. tillämpningen av utlänningslagstiftningen fram till dess att de asylsökande kommer till gränsen, medan invandrarfrågorna, hur vi behandlar människor sedan de väl har kommit in i landet, ofta har glömts bort. Det är ju inte bara asylpolitiken som är viktig, utan det är inte minst viktigt hur vi utformar tillvaron för dem som kommit in i vårt land. I det betänkande vi nu skall debattera behandlas invandringspolitiken separat, dvs. de olika anslagsposterna som berör invandringspolitiken och motionerna i anledning av dessa. Dessutom behandlas i betänkandet propositionen om en ökad organiserad överföring av flyktingar till Sverige liksom motioner i anledning av denna. I viss mån har dessa två betänkanden tangerat varandra, men det må väl då vara hänt. Genom ihärdig strävan har oppositionen fått till stånd en majoritet i den segslitna frågan om möjligheten för asylsökande väntare att arbeta under väntetiden. Det föreslås nu äntligen att temporära arbetstillstånd skall kunna beviljas under vissa betingelser. Jag återkommer till detta. Herr talman! Det har under det senaste året kunnat skönjas en klar tendens, nämligen att antalet asylsökande har minskat jämfört med 1989. Antalet asylsökande kan emellertid fortfarande beräknas till ca 30 000 per år. Dessa siffror talar för sig själva. Med det stora antal asylsökande som vi ändå tar emot vid gränsen och verkligen låter få en bedömning, kan vi ju inte säga att Sverige icke har en generös flyktingpolitik. Akilleshälen i svenskt flyktingmottagande har varit -- och är -- de långa väntetiderna. Numera är polisen i kapp när det gäller ärendehandläggningen, men antalet oavgjorda ärenden vid invandrarverket fördubblades under budgetåret 1989/90, och antalet balanser förväntas öka. Det är givet att invandrarverket har satts på hårda prov de senaste åren på grund av den stora tillströmningen av asylsökande. Vi moderater har förståelse för att de målsättningar som sattes upp i samband med den nya organisationen av invandrarverket ännu inte har kunnat förverkligas. Vi har därför tillstyrkt de extra anslag som begärts för att klara situationen, och så gör vi även denna gång. Med hänsyn till det minskade antalet asylsökande och det därmed minskade behovet av förläggningsplatser anser vi faktiskt att handläggningstiderna måste kunna nedbringas i enlighet med den målsättning som myndigheterna har lagt fast och att förläggningskostnaderna bör kunna minskas väsentligt. Några ytterligare anslagshöjningar bör enligt vår uppfattning inte begäras om inga oförutsedda händelser inträffar. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1. I reservation 5 anser vi att det s.k. asylbidraget bör ses över. Vid mina besök på förläggningar har personalen påtalat att många asylsökande är förvånade över asylbidragets storlek. Detta är ju uppbyggt som socialbidraget med en påplussning för varje barn, och för många familjer innebär detta mycket höga bidragssummor tillsammans med den kostnadsfria vistelsen. Jag har också träffat en hel del asylsökande som själva påtalat detta förhållande. Vi tycker nog att det är skäl att se över bestämmelsen. I reservation 9 anser vi att det bör tas särskild hänsyn till ensamma flyktingbarn och att de snarast bör få komma till en familj. Vi vill också särskilt uppmärksamma den verksamhet som bedrivs i landsting och kommuner för flyktingbarn och deras familjer med särskilda behov. Sådan verksamhet bör också mycket väl kunna bedrivas av organisationer och enskilda vårdgivare. I reservation 12 påpekar vi och folkpartiet liberalerna att vård och habilitering av handikappade bör komma i gång så fort som möjligt efter flyktingarnas ankomst till Sverige. Det är också viktigt att de handikappade får tillgång till de hjälpmedel de behöver redan vid förläggningarna och att det inte behöver vara några diskussioner om vem som har ansvaret, vilket ibland förekommit. Herr talman! Inget är mer förödande för en människa än att tvingas till overksamhet och passiv väntan. Detta har vi diskuterat många gånger i denna församling, och vi moderater har upprepade gånger föreslagit både att de asylsökande skall beredas någon form av arbete vid förläggningarna och att de skall kunna få temporära arbetstillstånd under väntetiden. Riksdagsmajoriteten har varje gång avslagit våra förslag om detta. Vi delar naturligtvis uppfattningen att det viktigaste är att korta ned väntetiderna. Utskottet hyser nu förhoppningen att invandrarverket mot slutet av nästa budgetår skall kunna avgöra ärendena enligt den uppgjorda målsättningen. Vi har också tidigare hört invandrarministern säga detta. Denna strävan står dock inte i motsatsställning till den ''arbetslinje'' vi moderater länge förordat. I år har vi fått majoritet för vår uppfattning, och utskottet begär nu snarast ett förslag från regeringen om temporära arbetstillstånd för asylsökande, vars ärenden kan förväntas ta längre tid än sex månader att avgöra i första instans. I motivreservationen 16 gör vi tillsammans med folkpartiet liberalerna tillägget att ett temporärt arbetstillstånd skall beviljas senast sex månader efter asylansökan. Jag yrkar bifall till reservation 16. En fråga som vi också ofta diskuterat är hur vi egentligen tar till vara den utbildning och yrkeserfarenhet som flyktingarna har. Det har gjorts en del bra försök, inte minst när det gäller att ta till vara vårdpersonals kompetens, men mycket mer bör göras på detta område. Jag vet att det gjorts försök och att ambitionerna finns där, men det tål att tryckas på att det måste hända mycket på detta område. Invandrarna har mycket av kunnande, god utbildning och engagemang som bör kunna ges åt vårt land. Det är en miss att inte ta till vara detta på ett bättre sätt än hittills. I reservation 17 anser vi tillsammans med folkpartiet liberalerna att regeringen snarast bör skapa en organisation för att ta till vara de asylsökandes tidigare utbildning och erfarenheter. Även om flyktingmottagandet är en statlig uppgift anser vi moderater, tillsammans med folkpartiet liberalerna -- vi är alltså ganska överens i dessa frågor, detta sägs med hänsyn till den tidigare debatten -- i reservation 23 att det är alldeles nödvändigt och önskvärt att enskilda och organisationer engagerar sig i flykting och invandrarfrågorna. Vi anser att det kommunala mottagnignsmonopolet bör luckras upp och att t.ex. frivilligorganisationer eller någon annan skulle kunna vara den mottagande parten och förbinda sig att hjälpa till med integreringen i samhället. Här är kanske något av det nytänkande statsrådet tidigare efterlyste. Låt oss fortsätta diskussionen om hur vi skulle kunna hitta andra möjligheter. I reservation 25 slutligen anser vi moderater tillsammans med miljöpartiets representant att de kommuner som tar emot handikappade flyktingar bör få ett påslag till det allmänna schablonbidraget för att underlätta mottagandet av dessa människor, som naturligtvis har en väldigt svår situation. Det råder sedan den 1 januari detta år som bekant en ny tingens ordning när det gäller det kommunala flyktingmottagandet. Det från visst håll utanför denna kammare högljudda kravet på att flyktingarna skall få lån i stället för bidrag är redan förverkligat. Jag hoppas detta skall komma till kännedom även utanför detta hus. Intet är nytt under solen. Trots att det finns starka uppfattningar från visst håll att detta skulle vara någonting nytt, så är det redan klappat och klart tack vare att vi moderater haft denna uppfattning i många år och nu fått förståelse från alla håll. Den viktigaste nyordningen är emellertid att kommunerna numera erhåller ett schablonbidrag per mottagen flykting. Detta bör stimulera kommunerna till ökade ansträngningar att bereda flyktingarna utbildning och arbete, i varje fall sysselsättning i någon form. Tyvärr är arbetsmarknadssituationen för närvarande mycket kärv, och det finns därför skäl att regeringen uppmärksamt följer det nya ersättningssystemet så att det inte leder till färre utplaceringar i kommunerna. Jag vet att regeringen har ett sådant uppdrag. Det tidigare moderata förslaget om ökad flyktingkvot och s.k. överföringsprogram kan sägas vara bifallet genom den proposition som också behandlats i detta betänkande. På den punkten är vi eniga. Herr talman! Ytterligare en rad motionskrav framförda av oss moderater har behandlats välvilligt och har således inte gett skäl till några reservationer. Det gäller t.ex. åtgärder för att bekämpa främlingsfientlighet. Det gäller också vårt krav om att samhällets skrivna och oskrivna lagar skall gälla för invandrarna i samma omfattning som för den svenska befolkningen. Ett enhälligt utskott betonar detta. Därmed, herr talman, nöjer jag mig alltså med att yrka bifall till reservationerna 1 och 16 utöver bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.

Herr talman! I allt samhällsarbete är det viktigt att dra lärdom av det som har hänt bakåt i tiden för att man inte skall göra om samma misstag en gång till. De senaste tio årens flyktingpolitik ger oss en rad viktiga kunskaper som vi kan ta till vara när vi nu organiserar 90-talets flyktingmottagande. När man ser tillbaka på vad som har hänt de senaste åren kan man konstatera att det inte har saknats dramatik. Antalet asylsökande har ökat mycket kraftigt. Vi har fått känna av hur det blir när vi inte är förberedda på stora förskjutningar i det antal flyktingar som skall tas emot, förläggas på lämpligt ställe osv. Vid två tillfällen under 80-talet har vi organiserat om vår modell för att ta emot asylsökande, utreda deras situation och slussa ut dem i samhället. Under tiden mellan omorganisationerna har riksdagen, efter förslag från regeringen, fått sätta in det ena krispaketet efter det andra för att lösa akuta problem i mottagningsorganisationen. Vad vi har misslyckats med är att förutsäga hur många asylsökande som kan tänkas komma till vårt land. Med facit i hand kan vi nu konstatera att vi inför varje omorganisation har underskattat den verkliga utvecklingen. Det ligger därför i sakens natur att man bara kan gissa hur många asylsökande som kan tänkas komma hit under ett år. Just nu är vi inne i ett lugnare skede där ett färre antal asylsökande än vid samma tidpunkt för ett och två år sedan kommer till Sverige. Men alla vet att detta lugn när som helst kan brytas till följd av händelser i vår omvärld. Ändå envisas vi med att planera flyktingmottagandet som om det var en relativt statisk verksamhet. Invandrarverkets basorganisation och förvaltningsanslag låses genom riksdagsbeslut. Följden har blivit en krånglig och tidskrävande beslutsprocess varje gång som antalet asylsökande har överträffat prognoserna. Jag har gjort en genomgång av tilläggsbudgetarna under 1980-talet, och dessa talar sitt tydliga språk. Nästan varje gång har vi beviljat extraanslag till invandrarverket för att det skall hinna behandla ett stort antal ärenden i vilka beslut inte har fattats. Denna beslutsprocess har krävt resurser, och viktig tid har gått förlorad. Händelseutvecklingen hösten 1989 kan utgöra ett bra exempel därpå. Under sensommaren det året inregistrerades en ökning av antalet asylsökande till Sverige. Denna ökning accelererade mycket snabbt under hösten och kulminerade i samband med regeringens ''13 december-beslut''. Det gick åtskilliga veckor innan klartecken gavs till polis och invandrarverk om att förstärka organisationen på utredningssidan. Följden blev att stora balanser asylärenden på kort tid byggdes upp hos båda myndigheterna. Personalen hade ingen möjlighet att klara situationen trots stora arbetsinsatser och ett omfattande övertidsuttag. Polisen i sin tur har behövt drygt ett år på sig för att bearbeta sina balanser. Invandrarverket kommer att behöva större delen av detta år för att fatta beslut i alla ärenden som ligger i balanserna. Konsekvenserna blir förödande för flyktingpolitiken i sig. Dröjsmålet med att sätta in nya resurser har skapat en stor förläggningsorganisation där asylsökande under lång tid tvingas vänta på förhör och utredning samt beslut. Statens kostnader för att ge asylsökande tak över huvudet samt uppehälle har ökat med miljardbelopp under de gångna åren. Detta har lett till att regeringen, för att det inte skall bli orimliga konsekvenser, vid flera tillfällen har fått ändra praxis. Vi har exempelvis fått en barnpraxis, 13-december-beslutet osv. Allt detta innebär på något sätt att tilltron till flyktingpolitiken urholkas. Det uppstår situationer som gör att människor behandlas olika beroende på vid vilken tidpunkt deras ärende avgörs. Det är inte bra för tilltron till en generös och humanitär flyktingpolitik. Det är naturligtvis mycket svårt att förutse hur många som kommer att söka asyl ett enskilt år. Det inser alla som har följt den här verksamheten under en längre tid. Vi måste därför skapa en mottagningsorganisation som är mycket flexibel. Jag tycker att statens invandrarverk trots allt har visat prov på anpassningsförmåga till nya situaitoner. Jag tror dock att vi kan göra ytterligare förbättringar och förändringar i den här organisationen så att vi får ett ännu mer flexibelt invandrarverk. Vi skulle t.ex. kunna ge invandrarverket betydligt större frihet inom ramen för den generella lagstiftningen. Invandrarverket skulle få planera sin egen verksamhet och ta emot, utreda och förlägga asylsökande. Det nuvarande budgetsystemet är när det gäller flyktingpolitiken uppdelad på flera konton. En del av dessa är bundna, och andra är utgörs av förslagsanslag. Om man i stället valde en modell där man slog samman alla de pengar som nu finns i olika påsar till ett anslag som innebär att man räknar ut en schablonersättning per asylsökande och sade till invandrarverket att verket skall göra en prognos över hur man bedömer antalet asylsökande nästa budgetår och ta upp den summa som förslagsanslag i budgeten. Om det skulle visa sig att det sker en ökning, skulle man automatiskt få den schabloniserade summa som man behöver för att klara verksamheten. Man skulle då komma ifrån problemet med olika budgetmanglingar när man skall förändra i verksamheten. Det innebär också att man hos invandrarverket mera effektivt kan flytta resurser mellan olika verksamheter än vad man kan i dag. Därigenom kan man kanske hålla ner handläggningstiderna i samband med toppar av asylsökningar och skynda på en utflyttning i kommunkön när det blir bekymmer i den delen av verksamheten. Ett förenklat budgetförfarande för invandrarverket tror jag faktiskt skulle kunna leda till avsevärda besparingar, vilket inte är ointressant i sammanhanget. I reservation 3 har vi närmare utvecklat vårt förslag om hur det här skulle kunna se ut, och det finns mycket mer att säga om denna modell. Mot bakgrund av de erfarenheter vi har från de senaste tio åren tror jag att det är en riktig modell för 90 Jag vill också kortfattat kommentera ett par saker i betänkandet i övrigt. Jag vill t.ex. ta upp arbetstillstånden. Jag är också glad över att vi har kunnat enas om en kompromiss där vi säger att man skall ge arbetstillstånd till dem som kan tänkas få vänta längre tid än sex månader. Det är ändå viktigt att påpeka att det inte är tänkt att man skall behöva vänta i sex månader. Vi måste fortfarande slå fast att huvudregeln är att man skall ha så korta handläggningstider att det inte skall bli aktuellt med arbetstillstånd under asyltiden. I de fall man inte klarar av att hålla handläggningstiderna skall arbetstillstånd kunna beviljas för att de asylsökande skall få en bättre tillvaro under väntetiden. Jag tycker att det är på det här sättet man måste se detta för att kunna uppfatta det på rätt sätt. Det är inte fråga om att man generellt framöver skall ha tillfälligt arbetstillstånd under väntetiden, utan det är ett skydd för den asylsökande. Jag är också glad över att vi är eniga om att öka flyktingkvoten. Det är ett önskemål som har funnits i flera år från olika partier. Det är positivt att vi nu kan ta steg i den riktningen. Flyktingkvoterna används för den grupp som kanske inte har så lätt att ge sig ut på resande fot i världen. Det är en grupp som utan tvivel är hårt klämd i det internationella samfundet.